Herr talman! Att jag vågade ta exempel som låg bara några år tillbaka i tiden beror inte på min eventuella konservatism, som jag icke ett ögonblick skäms för utan tvärtom är stolt över.

Jag kritiserar detta därför att det måste vara litet konsekvens i konstitutionsutskottets arbete. Den konsekvensen måste bestå i att om den socialdemokratiska delen av konstitutionsutskottet ansåg att man med en socialdemokratisk regering kunde låta viktiga poster vara obesatta bortåt ett årt.ex., då har socialdemokraterna i konstitutionsutskottet i dag icke moralisk rätt att kritisera sådant som man har godkänt som helt O.K. bara för några år sedan. Det är den konsekvensen jag saknar och efterlyser. Här sades att statsråd blivit vilseledda och att man hade skyllt på tjänstemän. Får jag erinra Hilding Johansson, som är en man med gott minne och goda kunskaper — det erkännandet vill jag gärna ge honom -— att i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet då det gällde uppbyggandet av Statsföretag — vi kommer ihåg Duroxaffären m.m. — skyllde dåvarande industriministrarna och andra statsråd gång på gång på den information de hade fått av underlydande tjänstemän. Då instämde Hilding Johansson och sade: Det är självklart att man inte kan begära att statsråd skall behärska varenda detalj i ett så pass komplicerat skeende. — Men nu passar icke de galoscherna längre. Sedan är det självklart att det är problem med koalitioner, men sanningen är ju att socialdemokraterna under större delen av sin tid vid regeringsmakten suttit i koalitionsregeringar. Det har varit röd-gröna koalitioner, liberala koalitioner och samlingsregeringar. Även där förekom slitningar och problem, och även där kollapsade till slut koalitionerna. Det har jag icke använt som ett tecken på att parlamentarismen icke har fungerat, utan jag har snarare tvärtom sagt att så fungerar parlamentarismen ibland. Jag vill sluta med att påpeka, herr talman, att herr Johanssons partivänner runt om i Europa samarbetar med borgerliga regeringar i just koalitioner under ibland stort besvär.

Herr talman! Nej, jag tror inte att det finns någon som försvarar onödiga långbänkar, men det är inte det debatten handlar om. När vi diskuterar ett betänkande från konstitutionsutskottet om parlamentarismen måste debatten handla om huruvida några brott mot parlamentarismen har begåtts under år 1980. Det är det dagens debatt handlar om, skall handla om och måste handla om. Socialdemokraterna har pekat på att man skulle velat ha andra lösningar beträffande en del frågor, att en del frågor har tagit tid. Det är mycket möjligt att det varit på det sättet, men det är inte det vi skall avgöra i dag. Jag har frågat Hilding Johansson och jag gör det igen — han har möjlighet att återkomma senare under debatten: Har det begåtts några brott av regering eller riksdag mot den grundlag som vi har i det här landet? Jag har inte hört några sådana exempel utan i stället en allmän, luftig kritik mot att saker har tagit tid. Jag har visat att det sannerligen tog lång tid också under de socialdemokratiska regeringarna. 23 Min replik till herr Johansson skulle egentligen kunna bestå av att jag bad honom läsa konstitutionsutskottets betänkanden under 1970-talet. Gör han det och läser vad han själv har skrivit under kan han mycket lätt konstatera att han faktiskt har gett klartecken för sådant som han i dag kritiserar. Hilding Johansson säger att regeringarna Fälldin har fallit sönder, och jag kan också konstatera att två regeringar Fälldin har upphört. Min fråga är: Om nu den första regeringen Fälldin föll sönder och om nu de här regeringarna har skött sig så urbota illa, varför är då inte Olof Palme statsminister? Varför sitter då inte Hilding Johansson i regeringsställning? Parlamentarismen har uppenbarligen inte fungerat så illa i det här landet att väljarna har röstat tillbaka Hilding Johansson och hans parti, trots den massiva kritik som han framför.

Herr talman! Om man studerar KU:s betänkande finner man att dechargegranskningen sönderfaller i vad som skulle kunna kallas för en grå del och en färgrik del. Den färgrika delen är alla de spännande och sprakande sakfrågor som tas upp i betänkandet och som regelmässigt föranleder långa dispyter här i kammaren. Den grå delen är däremot den mer reguljära kontrollen av hur regeringen har lyckats uppfylla en hel del krav som i regeringsformen och riksdagsordningen ställs på dess arbete. Det handlar om att propositioner skall avlämnas i tid, att författningar skall tryckas innan de träder i kraft, att kompetensfördelningen mellan riksdag och regering skall respekteras, att kalkyler skall presenteras när nya utgifter föreslås och att frågor och interpellationer skall besvaras i god tid och på det sätt som grundlagen föreskriver. I dessa grå frågor brukar konstitutionsutskottet för det mesta bli enigt, och de tilldrar sig därför ingen större uppmärksamhet i massmedierna. Men innan vi kastar oss in på de områden som både fått och kommer att få en ymnig publicitet tycker jag det finns all anledning att markera betydelsen av just denna del av dechargegranskningen. Regeringen och dess kansli måste ha klart för sig att riksdagen noggrant vakar över att reglerna följs och att vi inte kan acceptera att det på vissa områden finns brister som återkommer år efter år, regering efter regering. Jag skulle livligt vilja rekommendera den regering som snart tillträder att ta allvarligt på den grå delen av KU:s betänkande och skärpa den interna kontrollen på dessa områden. Om det är så att grundlagens bestämmelser är orealistiskt stränga och inte går att uppfylla — och i en del avseenden kanske det förhåller sig så, att döma av de ständiga försyndelserna — är det bättre att regeringen tar initiativ till lagändringar än att den fortsätter att tolerera den permanenta småkriminalitet som nu frodas i kanslihuset och som urholkar respekten för det regelsystem som vi har byggt upp. I en dechargedebatt för några år sedan beskrev Hilding Johansson några tendenser i den granskningspraxis som vuxit fram under senare år. Han pekade på risken för efterklokhet — med facit i hand bedömer man beslut som Nr 145 fattats på ett mera osäkert kunskapsunderlag. Han visade på risken för att Onsdagen den KU trampar in på andra utskotts områden, och han pekade slutligen på 20 maj 1981 risken för ”hackspettspolitik”: ”Man utnyttjar”, sade han, ”från oppositionens sida konstitutionsutskottet för att hacka på regeringen i stället för att systematiskt granska vissa kategorier av ärenden.” Reservationerna till årets granskningsbetänkande innehåller nu en hel del som bekräftar Hilding Johanssons farhågor. Där finns rikliga floder av efterklokhet, inte minst i Telub-ärendet. Där finns många frågor som inte Granskningsarbebara rätteligen hör till andra utskotts ansvarsområden utan också grundligt = tets omfattning och noga penetrerats av dessa utskott. Och där finns slutligen en hel del — och inriktning, allmänt hackande på de regeringar vi haft de senaste åren, och särskilt då på = m.m. Fälidin II. Till den här socialdemokratiska ”hackspettspolitiken” får vi återkomma senare i debatten. Men på en punkt skulle jag vilja göra några kommentarer redan nu. Ett allmänt mönster i den socialdemokratiska dechargegranskningen ända sedan 1977 har varit att tala mycket om ”parlamentarismens förfall”. Vi hörde nyss Hilding Johansson brodera vidare på det temat. Socialdemokraterna har vänt sig mot att de regeringar vi haft sedan 1976 inte i alla avseenden har fungerat på samma sätt som de socialdemokratiska regeringarna brukade göra. Man har upphöjt de socialdemokratiska regeringarna till ett slags allmänt dygdemönster och framställt varje avvikelse från denna norm som ett förfall för parlamentarismen. Man gjorde t.ex. på sin tid en stor affär av att det har inrättats samordningskanslier för att underlätta kontakterna mellan de olika regeringspartierna. I år klagar man mycket över att regeringen inte har uppträtt som en enhet. Detta är en fruktansvärt tom kritik. För det första vet vi, som Anders Björck påminde om, att de socialdemokratiska regeringarna minsann inte heller var eniga i alla frågor — det fanns ofta skilda uppfattningar, vilket kom fram på olika sätt. För det andra är det inget fel i att det i regeringar där det finns olika partier finns olika uppfattningar. Vi måste bestämma oss för att det inte går att hylla den värdelösa fiktionen att regeringen till varje pris måste vara en totalt enfärgad monolit som inte i några avseenden rymmer meningsmotsättningar. Alla vet att det finns politiska meningsmotsättningar. Alla inser att det i koalitioner finns olika uppfattningar mellan partierna. Är det då fel att detta kommer fram i en del frågor? Skall regeringen till varje pris göra en hemlighet av sådana åsiktsskillnader? Jag kan inte förstå annat än att socialdemokraterna slår vakt om en fiktion som både är falsk, därför att alla vet att det finns åsiktsskillnader, och skadlig, eftersom det inte gagnar öppenheten i det svenska samhället att försöka låtsas som om regeringarna måste vara eniga i varje enskild fråga. Nu anför Hilding Johansson Fälldinregeringarnas sönderfall som ett belägg för att parlamentarismen har fungerat dåligt. Alla regeringar som vi har haft har ju försvunnit på ett eller annat sätt. En del har fallit ihop inifrån, som t.ex. koalitionen socialdemokraterna-bondeförbundet gjorde. Andra 25 har lyfts ut av väljarna, som t.ex. den socialdemokratiska regeringen 1976. Gemensamt för alla de regeringar som vi har haft är att de har försvunnit. Är detta ett bevis för att parlamentarismen fungerar dåligt? Vad vi har fått genom parlamentarismens seger i landet är en ordning för regeringsskiften vilken innebär att det är folkets vilja uttryckt i riksdagens sammansättning som ligger till grund för regeringsbildningen. Genom att skriva in parlamentarismen i författningen fick vi ett system för hur regeringsskiften skall gå till, och det systemet har nu tillämpats flera gånger. Att alla hittillsvarande regeringar, borgerliga lika väl som socialdemokratiska, har förpassats till historien kan inte vara ett bevis för parlamentarismens förfall. På den här punkten tycker jag att den socialdemokratiska argumenteringen är mer än lovligt slapp. Det mest uppmärksammade avsnittet i årets dechargebetänkande är självfallet Telub-ärendet. Jag skall inte föregripa den diskussion som senare följer, men låt mig ändå markera att det trots all den uppmärksamhet som har ägnats denna affär har varit förvånansvärt tyst om den märkvärdiga piruett som socialdemokraterna har gjort i sin bedömning av frågan. I fjol vid den här tiden stod de här i kammaren och anklagade de borgerliga regeringarna för att inte tillräckligt ha stöttat upp sitt åtagande gentemot Telub. Då var huvudpunkten i kritiken att de borgerliga regeringarna hade uppfört sig illa mot Telub och förmenat företaget en offentlig uppbackning. Nu har man svängt på klacken och anklagar regeringarna för att inte ha ingripit med tillräcklig kraft. Jag måste säga, herr talman, att det har varit en något besynnerlig erfarenhet att iaktta de socialdemokratiska krumbukterna i denna fråga. Alltid på offensiven, men alltid från olika håll. För mig framstår denna ombytlighet i en konkret fråga som något av en sinnebild för hela den oppositionspolitik som har bedrivits av socialdemokraterna under de senaste fem åren — en politik som fördomsfritt och ogenerat har kombinerat en frisk kritik mot det stora budgetunderskottet med en lika frisk kritik mot varje försök att minska budgetunderskottet. Vill man kalla detta för oppositionspolitikens förfall tycker jag att det inte är någon dålig benämning.

Herr talman! Hilding Johansson återvänder till grundlagens förarbeten. Men går man till dem, skall man finna att de som utformade den svenska författningen hade en föreställning om att en regering kunde avgå i två tänkbara situationer. Den kunde avgå efter ett val, där den inte fått väljarnas förtroende, på det sätt som regeringen Palme avgick och regeringen Ullsten avgick, eller den kunde avgå under en mandatperiod på det sätt som t.ex. regeringen Erlander upplöstes under 1950-talet och regeringarna Fälldin I och II har upplösts under 1970-talet. Det är de två normala formerna när regeringar upplöses, och det finns i grundlagen bestämmelser för hur man skall gå till väga i sådana situationer. Man skall låta talmannen arbeta och se om det går att få fram en ny kombination. Men socialdemokraterna har totalt glömt bort att man kan lösa regeringskriser som inträffar mellan val. Så fort en sådan regeringsupplösning inträffar, hörs ett slags papegojröst från socialdemokraterna som säger: Nyval, nyval, nyval! Så fort en regering upplöses skall man ha nyval. Detta är i direkt kontrast mot de tankar som finns i regeringsformens förarbeten och som finns inskrivna i vår grundlag. Där anvisas en annan metod att lösa regeringskriser. Den metoden har nu med framgång använts både efter Fälldin I:s upplösning och efter Fälldin II:s upplösning. Socialdemokraterna invänder mot att regeringen Fälldin II i ett fall har fattat beslut med reservation. De folkpartistiska statsråden reserverade sig mot Sydafrikabeslutet. Socialdemokraterna säger att detta är ett bevis för att regeringen inte uppträder som en enhet. Men reservationsrätten är ju inskriven i grundlagen. Den har utformats av socialdemokrater i grundlagberedningen, i regeringen, i konstitutionsutskottet, i riksdagen. Varför är det fel att använda denna av socialdemokrater Hilding Johansson svarar: Nej, det är inte fel att använda den. Men om man gör det, då har man brutit mot parlamentarismens principer, för då har man visat att regeringen inte är en enhet. Hur kunde det komma sig, Hilding Johansson, att ni som satt i grundlagberedningen, i regeringen, i konstitutionsutskottet, i riksdagen utformade en regel i grundlagen som skulle kunna leda till brott mot parlamentarismens principer?

Herr talman! Om man reserverar sig i en stor och viktig fråga bör man sedan avgå, tycks Hilding Johansson mena. Som någon påminde om här i debatten förekom det socialdemokratiska reservationer efter baltutlämningen. Vill Hilding Johansson på allvar påstå att det var en mindre viktig, administrativ fråga än den fråga om investeringar i Sydafrika som de folkpartistiska statsråden i Fälldinregeringen II har reserverat sig i? Jag förnekar inte ett ögonblick socialdemokraternas rätt att begära nyval; det står varje parti fritt. Det är bara det att regeringsformen anvisar två former för att lösa en regeringskris. Den ena är att talmannen söker finna en ny kombination. Den andra är nyval. Regeringsformen har nu testats två gånger, och den har båda gångerna visat sig hålla måttet. Den i grundlagen inskrivna parlamentarismen har bestått sitt prov.

Nr 145 Herr talman! Årets granskningsbetänkande omfattar flera punkter — 1, 5, Onsdagen den 8, 11 och 13 — som på ett eller annat sätt berör frågan om regeringsarbetets 20 maj 1981 bedrivande, beslutsfattandet inom regeringen och dokumentationen av regeringens beslut. I anslutning till punkt 1 — parlamentarismen och regeringens beslutsformer — har konstitutionsutskottet sammanfattat vad som är föreskrivet eller känt om formerna för olika regeringars beslutsfattande. Låt mig genast säga att den egendomliga formlöshet, som här avtecknar sig, på mig har gjort ett besynnerligt intryck. Jag har också haft. Granskningsarbeanledning att avge särskilda yttranden, i anslutning till punkterna 8 och 11 = tets omfattning ensam och tillsamman med övriga m-ledamöter i konstitutionsutskottet — och inriktning, beträffande punkt 13. Om granskningen även skulle ha hunnit omfatta m.m. turerna kring skatteförhandlingarna med socialdemokraterna nu i april och maj, skulle jag ha haft anledning att inbegripa även den saken i mina överväganden. Åtskilliga frågor uppställer sig. Till en början kan man fråga sig: Vem eller vilka är ”regeringen”? Är det statsministern ensam? Han kan ju avskeda alla motspänstiga statsråd. Om utrikesministern kan reservera sig i ett ärende av utrikespolitisk natur , kan då också en föredragande reservera sig, och i så fall: vem föredrar då det segrande beslutet? Bör den som reserverar sig — om han är föredragande — i stället avgå? Kan statsministern reservera sig i regeringen eller skall han — och regeringen — då avgå i stället? Vidare: vad är ett regeringsärende? Vad är då icke ett regeringsärende? Att kalla på SAF:s ordförande och verkställande direktör och be dem gå hem och ändra sitt beslut: att förvandla nej till ja — vad är det? Är inte det ett regeringsärende? När kan en departementschef gå ut och meddela vad ”regeringen” avser att göra, om ärendet över huvud taget inte dessförinnan förelagts regeringen? Den ökande tendens att regera med hjälp av tredje statsmakten, som observerades under folkpartiregeringens tid och då föranledde en kritisk interpellationsdebatt, har "kunnat iakttas även nu hos den nyss avgångna regeringen. Dock förefaller inget statsråd denna gång — så som skedde under folkpartiregeringens tid — i ivern att förse pressen med propositionsexemplar att ha glömt bort att även förse riksdagen med sådana. Att massmedia får besked före riksdagen och att riksdagens ledamöter mestadels får sin information om regeringens åtgärder inte av regeringen utan av Dagens Eko eller Rapport förefaller mig fortfarande ganska egendomligt. Agerandet med presskonferenser och pressmeddelanden har alltför mycket tagit överhanden. Regeringens avskärmning från riksdagen genom ersättarsystemet, och statsrådens avtagande hövlighet evad det gäller att vara närvarande när riksdagen debatterar ärenden inom deras ansvarsområde, är dock möjligen ett utflöde av den utmattning som interpellationsoch särskilt frågeinstitutet för vissa av dessa arbetstyngda personer har kommit att leda till. Av läkare fordras att de för varje patient — dvs. varje ”ärende” — för en ordentlig journal. Till sjöss har man att föra loggbok. Jag tycker det är ett 29 rimligt krav — inte minst för konstitutionsutskottets del, som skall granska statsrådens tjänsteutövning — och inte bara ”regeringsärendenas” handläggning — att det förs en dagbok i departementen och hos statsministern, där ställningstaganden och beslut av betydelse antecknas. Den må gärna vara hemlig, där så erfordras, men det skall finnas möjligheter för dem, som skall granska rikets styrelse och förvaltning, att få reda på vad som skett och vilka som deltagit i avgörandena, och det borde även för historieforskningens skull vara möjligt att följa händelseförloppen. Förmodligen är utrikesdepartementet — kabinettet för den utrikes brevväxlingen — det departement som därvid föregår med bäst exempel. Telub-ärendet visar ju hur svårt det kan vara att rekonstruera även näraliggande förhållanden utan tillgång till anteckningar om vad som förekommit. Hilding Johansson yttrade nyss att ”framtiden får avgöra”. Man kan fråga sig hur det skall gå till. I många fall får man nog ta till de privata dagböckerna. Herr talman! Jag tycker inte att regeringens interna arbetsformer utmärker sig för god ordning, och någon ordning borde det vara även i en regering. Konstitutionsutskottets ordförande har tidigare understrukit att i vår nya författning riksdagen är första statsmakten och regeringen den andra — ett slags riksdagens verkställande utskott. Riksdagen kan därför rimligtvis ställa krav på hur regeringens verksamhet fortlöpande dokumenteras. Det skulle vara värdefullt om den regering, som nu skall träda till, från början bestämde sig för — och bekantgjorde — ett ordentligt regelsystem. Ett sådant är särskilt angeläget, om man för överskådlig framtid har att motse olika slag av koalitionsregeringar och snabbare växling vid makten än under de år, då vår nya regeringsform kom till. Det skulle också vara intressant att veta hur formaliteterna kring den famösa ”överenskommelsen” efter den underbara natten egentligen ter sig i regeringens registratur. Såvitt jag förstår fanns det inga formella beslut, mot vilka de moderata statsråden vid den tidpunkten — då frågan krävde ett politiskt ställningstagande — skulle kunnat reservera sig. Herr talman! Jag tror alltså, till sist, att man inte på det sätt som på senare år förefallit vanligt helt kan separera ”politiska” åtgärder och beslut från formal-juridiska ”regeringsärenden”. I tvivelsmål måste de konstitutionella aspekterna kräva sin formella, dokumentariska tribut. Den för riksdagen tillgängliga informationen och dokumentationen kan och får inte ersättas av presskonferenser och pressmeddelanden, som ger upphov till en falsk och ibland sensationsbefordrande politisk miljö, på bekostnad av folkstyrets verkliga och rättmätiga plats. Herr talman! Detta har jag velat anföra som komplettering till vad utskottet redovisar under avsnitten 1-8, till vilket jag i övrigt ansluter mig.

Herr talman! Nils Berndtson ställde i sitt anförande en direkt fråga till mig. Han sade: Är det inte hög tid att lösa frågan om utskottsrepresentationen, så att alla partier kan delta i utskottsarbetet? Jag vill erinra Nils Berndtson om Nr 145 att vi har gjort stora ansträngningar och kommit med många förslag för att Onsdagen den lösa denna fråga. Men dessa förslag har hela tiden stupat antingen på att 20 maj 1981 socialdemokraterna inte har varit intresserade eller på att vpk självt inte har velat acceptera den föreslagna lösningen. Nils Berndtson, som också har 5 | = : Granskning av arbetat med denna fråga, vet mycket väl vilka problem som finns och vilka lösningsförslag som har lagts fram. Jag beklagar att det inte har gått att finna utövning m.m. en lösning, men jag känner faktiskt ingen skuld i det avseendet. Gunnar Biörck i Värmdö gjorde en del reflexioner om regeringsarbetet.

Herr talman! Bertil Fiskesjö säger: Vi har gjort stora ansträngningar för att lösa utskottsfrågan. Han känner ingen skuld därför att den inte har kunnat lösas. Jag menar inte heller att det här är tid för vare sig fördelning av skuldbördorna eller genomgång av alla turer i den här frågan. Men varför har jag då i dag aktualiserat utskottssammansättningen? Ja, jag vill peka på att grundlagen ändå fastställer regler för riksdagens granskning av regeringens verksamhet. Det är konstitutionsutskottet som ges den uppgiften, och då riksdagen består av olika partier bör man väl också ha förutsatt att dessa partier skall kunna medverka i utskottets granskningsarbete. Nu har ett parti sedan några år förhindrats att delta, senast genom att en riksdagens rekommendation om proportionell fördelning av utskottsplatserna sattes ur spel efter förra valet.

När vi nu därtill får en situation med en regering som bygger på mindre än en tredjedel av riksdagsmandaten, tycker jag att det ytterligare faller bort ett skäl för att hävda att de borgerliga partierna skall ha majoritet i samtliga utskott. Jag tror väl ändå att Bertil Fiskesjö kan ge mig rätt i att årets granskningsarbete har särskilt understrukit nödvändigheten av att den här frågan löses. Jag har ingen annan rekommendation för dagen än denna: Låt oss ta fram arbetsformsutredningens av riksdagen godkända rekommendation om utskottsrepresentationen, så att vi kan lösa frågan på den grunden. Vad skall KU göra, om inte uttalanden när det gäller propositionsavlämnandet åtlyds? frågar Bertil Fiskesjö. Det var också ungefär vad jag frågade i mitt anförande. Nog måste det vara allvarligt om upprepade uttalanden i sådana frågor nonchaleras i granskningsarbetet. Möjligheterna att ”höja snöret” när det gäller kritiken måste finnas, och jag tror också att utskottet Nr 145 får utnyttja dessa möjligheter. Onsdagen den Slutligen, herr talman, noterar jag att knivkastningen om hackspettspolitik 20 maj 1981 mellan de borgerliga och socialdemokraterna bekräftar den iakttagelse som jag redovisade i mitt första inlägg: när socialdemokraterna regerade försvarade de i utskottet vad regeringen gjort, medan de borgerliga hackade i en rad detaljer. I dag kan man delvis se ombytta roller.

Granskningsarbe Herr talman! Till det som Bertil Fiskesjö anförde om mina synpunkter på = tets omfattning regeringens arbetsformer vill jag bara genmäla att vad jag — inte minst efter och inriktning, Telub-ärendet — funnit önskvärt är att ställningstaganden, beslut och besked m.m. som ges av statsråd på egna eller på regeringens vägnar, när detta inte sker i samband med regeringssammanträden, likväl på lämpligt sätt borde dokumenteras inom regeringskansliet. Att regera är trots allt inte en privatsak och inte heller något som kan anförtros åt journalistisk transformation med ty åtföljande risk för förvanskning.

Herr talman! Det är så, Nils Berndtson, att det i riksdagsordningen finns angivet vilka regler som skall gälla för utskottsvalen, och de har legat till grund för det faktiska handlandet. Det verkliga läget är det att vpk som parti är för litet för att på egen hand kunna få representation i utskotten. Det krävs alltså samverkan av något slag. Det gick ju bra så länge socialdemokraterna ansåg sig ha nytta av vänsterpartiet kommunisterna som stödparti i riksdagen. När behovet av ett sådant stödparti blev mindre, bortföll emellertid välviljan från socialdemokraternas sida. Jag vill alltså understryka att vi inte har lyckats finna någon tillfredsstäl lande lösning på den här frågan, och det kan man naturligtvis beklaga. Jag för. Nr 145 min del gör det. Jag tycker att det är rimligt att partierna representeras i Onsdagen den utskotten. Jag vill gärna framhålla att jag saknar Nils Berndtson i 20 maj 1981 konstitutionsutskottet. När det gäller det fortsatta arbetet med den här frågan kan vi kanske gå vidare. Jag måste emellertid erkänna att jag personligen känner en viss uppgiven trötthet vid tanken därpå. Till Gunnar Biörck i Värmdö vill jag säga: Beslut som fattas av ett statsråd är inte regeringsbeslut annat än i ett mycket litet väl avgränsat antal fall. När. Granskningsarbeett statsråd får en förfrågan om vad vederbörande tycker om en sak och ger = tets omfattning ett svar är det alltså inte ett regeringsbeslut. Regeringsbeslut blir det först när — och inriktning, frågan tagits upp till behandling i regeringen vid regeringssammanträde. Jag m.m. uttrycker fortfarande skepsis mot tanken att statsråd som flyger och far i alla riktningar, träffar alla möjliga människor och ständigt avkrävs snabba uttalanden, svar på frågor osv. skall ha en loggbok i fickan och varje gång notera vad de sagt och när de sagt det. I så fall finge de nog bära med sig denna bok i en liten ryggsäck. Hilding Johansson gläder sig över att jag instämmer i de synpunkter som han hade på granskningsarbetet 1974. Jag har konstaterat de synpunkterna. Jag hoppas att Hilding Johansson också känner samma tillfredsställelse över min anvisning på det illustrationsmaterial till de av honom framförda teserna som jag använt för att exemplifiera hur profetisk han var i dessa avseenden. Parlamentarismen har inte fungerat, upprepar Hilding Johansson ideligen. Jo, det har den. Den har t.o.m. fungerat bra. Vi har lyckats lösa uppkommande regeringskriser med en snabbhet som slår omvärlden med häpnad och förvåning. De regler som vi har skrivit in i vår författning om hur regeringskriser skall lösas har alltså hittills visat sig fungera alldeles utmärkt och inte på något sätt verkat fördröjande på tillkomsten av en ny regering när en tidigare har fallit. Detta är naturligtvis inte någon garanti för att systemet skall fungera tillfredsställande i framtiden, men erfarenheterna hittills är alltså positiva. Om man vill ha nya regler på detta område bör frågan utredas i behörig ordning. Vi har nyligen haft en utredning som har grubblat över en del frågor med anknytning till denna problemställning. Vi kom inte särskilt långt i den utredningen och blev heller inte ense. Det är givet att man inte bara för att en viss situation kan vara besvärlig eller av vissa uppfattas som besvärlig skall rusa åstad och ändra lagstiftningen. Det var med stor förvåning jag iakttog hur t.o.m. den socialdemokratiske partiledaren menade att man i ett visst bestämt stämningsläge och i en viss bestämd situation skulle rusa i väg och ändra vallagen för att den bättre skulle passa de socialdemokratiska önskemålen. Jag förstår inte hur man över huvud taget kunde komma på en sådan tanke. Jag utgår ifrån att Hilding Johansson inte tillhörde de rådgivare som Olof Palme anlitade i det sammanhanget.
Herr talman! Hilding Johansson påstod att jag hade sagt att parlamentarismen skulle fungera illa, om socialdemokraterna kom tillbaka till makten. Hans ord föll så, herr talman. Något sådant har jag naturligtvis aldrig sagt. Men vad jag konstaterade var att under den tid vi hade en lotteririksdag i det här landet, 1973-1976, regerade socialdemokraterna i vad som i utlandet skulle ha betraktats som en omöjlig parlamentarisk situation, tillsammans med fru Fortuna och kommunisterna. Och det ansåg man ur parlamentarisk synpunkt var helt korrekt, acceptabelt och t.o.m. av godo för landet. Hilding Johansson har, herr talman, icke med ett ord kritiserat den typ av lotteriparlamentarism som vi hade 1973-1976. Däremot har han ägnat sig åt att kritisera sådant som ägt rum senare, när det ändå, under Fälldin I och II, har funnits en klar majoritet för de här regeringarna. Men om nu parlamentarismen fungerade så bedrövligt i det här landet som herr Johansson påstod, herr talman, undrade jag varför socialdemokraterna inte 1979 kom tillbaka till regeringsmakten — om nu förfallet var så stort som herr Johansson menade. I själva verket lyckades ni varken 1976 — säkert som ett resultat av den dåvarande dåliga parlamentarismen — eller 1979 komma tillbaka till regeringsmakten. Jag drar därav den slutsatsen att svenska folket har bedömt hur parlamentarismen har fungerat eller inte har fungerat på ett annat sätt än Hilding Johansson nu försöker göra.
Herr talman! Utgångspunkten för mitt resonemang i dag om utskottens sammansättning är själva granskningsarbetet och de erfarenheter man drar av att inte samtliga partier har möjlighet att deltaga. Därför skall jag inte heller utvidga det till någon debatt om olika möjliga lösningar. Jag skulle dock vilja säga till Bertil Fiskesjö att hänvisningen till riksdagsordningen inte säger hela sanningen om utskottsproblemen just nu. Jag vill erinra om att arbetsformsutredningen försökte nå en lösning på detta problem genom sin rekommendation att samtliga utskottsplatser skulle fördelas i förhållande till partiernas styrka. Självfallet antog inte riksdagen någon rekommendation som stod i strid med riksdagsordningen, det kan vi vara överens om. Som slutpunkt på detta meningsutbyte vill jag säga att jag hoppas att Bertil Fiskesjös önskan att hitta en lösning skall vara starkare än hans trötthet inför uppgiften.

Herr talman! Den överenskommelse som Nils Berndtson refererade till står självfallet inte i strid med riksdagsordningen. Ingen har påstått det. Vi har dessutom stått fast vid den överenskommelsen och vi har också praktiserat den. Dess värre löser den inte det grundläggande problem som Nils Berndtson och jag har diskuterat. Den bygger på att partierna i sin tur kan bli överens och anger alltså en viljeinriktning för detta. Lyckas inte det måste man återgå till det regelsystem som finns angivet i riksdagsordningen. Bra och dålig parlamentarism har vi diskuterat. Det finns olika former av parlamentarism, sade jag i mitt inledningsanförande. Hur förtroendeförhållandet mellan riksdag och regering skall regleras har man kommit fram till olika slutsatser om i olika länder. Vi har dragit våra slutsatser, som är litet originella — det skall villigt medges. Men de är rätt noga genomtänkta. Det har, som jag tidigare sade, i de praktiska fall då bestämmelserna har satts på prov visat sig att de har fungerat bra. Hilding Johansson kom sedan ånyo in på frågor som inte har med parlamentarismen att göra. Han talade om statsråd som nonchalerat riksdagens beslut. Det kunde möjligen ha med parlamentarismen att göra om man hade funnit något sådant fall. Det har jag inte gjort. Han talade om regeringsledamöter som flyr från sitt ansvar — vilka då, skulle jag vilja fråga. Hilding Johansson målade upp en bild som — om man drar de konsekventa slutsatserna av den — utesluter varje annan typ av regering än en enpartiregering med majoritet i riksdagen. Det innebär en insnävning av det parlamentariska systemet som jag inte tror att Hilding Johansson vid närmare eftertanke vill stå för. Vi måste ha författningen öppen för olika möjliga lösningar. Det gäller i andra länder, och det gäller också hos oss. Sedan kan man naturligtvis, beroende på politisk uppfattning, ha olika mening om det politiskt lyckliga med den ena eller andra lösningen. Men det är en helt annan fråga.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning samt avsnitten 1-8 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Behandlingen av riksdagens skrivelser.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av vissa utvisningsärenden med stöd av den s.k. terroristlagstiftningen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av ansökan om statlig kreditgaranti till Bo Cavefors Klassiker och Förlag AB.
Herr talman! Högt tekniskt kunnande i kombination med inhemska naturtillgångar har under årtionden utgjort komparativa fördelar för vårt lands export i konkurrensen på världsmarknaden. I samband med en extrem nedgång i industrisysselsättning och industriinvesteringar och en negativ bytesbalansutveckling — år 1977 ett underskott på ca 10 miljarder kronor — rapporterades stagnation och nedgång av forskningsoch utvecklingsarbetet inom företagen. Mot den bakgrunden lade socialdemokratin i partimotioner under riksmötet 1978/79 fram förslag om aktiva, offensiva industripolitiska satsningar. Därvid aktualiserades ånyo frågan om att inrätta särskilda samhälleliga utvecklingsbolag. I partimotionen underströks att den offentliga sektorn utgör en allt viktigare marknad för industrin. Genom att beställa ny teknik kan den offentliga sektorn även stimulera till utveckling av produkter och system som senare kan finna avsättning på exportmarknaden. En sådan offentlig teknikupphandling kunde dels tillgodose medborgerliga behov av angelägen samhällsservice, dels främja industrins utveckling och dess export. Genom inrättande av utvecklingsbolag kan en social målsättning kombineras med en utvecklingsinriktad näringspolitik. Kring dessa samhällsägda utvecklingsbolag har turerna varit många. Det började således med ett seriöst förslag vid 1978/79 års riksmöte — ett av många konstruktiva socialdemokratiska förslag. Det var en väl genomtänkt och genomarbetad motion. Utvecklingsbolag skulle enligt motionärerna inrättas i första hand inom områdena energi, miljövård, transportsystem, utbildningsteknik och medicinsk teknik. Bolagen skulle ha en samordnande funktion och bedriva ett nära samarbete med andra finansieringsorgan. Riksdagen beslöt våren 1979 under ministären Ullsten att inrätta utvecklingsbolag inom de tre förstnämnda teknikområdena. Riksdagen anvisade samtidigt 5 milj.kr. i aktiekapital för vart och ett av bolagen. Beslutet togs av en majoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister.

Sedan börjar de s.k. turerna. De visar hur en regering krossar ett seriöst förslag, som skall visa sig ha bärkraft. Från riksdagsbeslutet våren 1979 och Nr 145 fram till september händer ingenting i ärendet. I september 1979 tillkallas en Onsdagen den särskild sakkunnig inom industridepartementet att biträda med ”vissa 20 maj 1981 arbetsuppgifter rörande nationella utvecklingsbolag”, som det heter. Så tillkommer då hösten 1979 den andra trepartiregeringen Fälldin och inom den omständliga och tidskrävande beslutsprocesser. Riksdagsbeslutet fastnar tydligen i något av den regeringens samordningskanslier. Nästa fas i ärendets behandling är när regeringen i 1980 års budget — en omfattande läsning — så att säga smyger in en uppgift om att ”några nya Behandlingen av utvecklingsbolag inte borde inrättas nu”. Centerpartiet har här gjort en kovändning. I oppositionsställning kan — velser centern instämma i det socialdemokratiska förslaget. I regeringsställning däremot skjuter man verkställigheten av riksdagsbeslutet på en obestämbar framtid. Beror detta på doktrinärt motstånd från de övriga två regeringspartierna — vid den här tidpunkten folkpartiet och moderaterna — mot samhällsinflytande? Men den socialdemokratiska motionen lämnar regeringen ingen ro. Man vet att det är realism i förslaget. I ett interpellationssvar säger statsministern att tanken på utvecklingsbolag som sådan inte var avskriven. Sedan följer fjolårets och årets dechargegranskning, där vi socialdemokrater har påtalat förhalningen av detta ärende. Ett riksdagsbeslut har alltså inte expedierats av regeringen. Herr talman! I ett parlamentariskt statsskick förutsätts att en minoritetsregering följer riksdagens, riksdagsmajoritetens beslut, även om den vid beslutets fattande har motsatt ståndpunkt. Likaså har den regering som följer efter en sådan minoritetsregering att följa de beslut som riksdagen har fattat. Exemplet med de nationella utvecklingsbolagen visar en häpnadsväckande nonchalans från borgerlighetens sida gentemot riksdagen och parlamentarismens principer. Folkpartiet hade att i regeringsställning verkställa riksdagsbeslutet. Att partiet senare går in i en flerpärtiregering frånhänder det inte ansvaret för att fullfölja de riksdagsbeslut som fattades när partiet hade tillvällt sig minoritetsregerandet. Centerpartiet ömsar skinn allt efter växlingar i ministärer. Utanför regeringen intar man en ståndpunkt, i regeringsställning en annan. Exemplet visar äventyrligheten med de skiftande regeringskonstellationer vi upplevt under senare år. Det har nu gått två år utan att riksdagsbeslutet verkställts. Utskottsmajoriteten finner ”inte skäl till någon kritik mot regeringens handläggning av detta ärende”. Om man tar bort ”inte” och ”någon” är meningen acceptabel. Men utskottsmajoriteten framhärdar envist.

Här finns exempel på ett konstruktivt och framåtsyftande förslag från oppositionen till utvecklingsarbete, men t.o.m. riksdagens beslut desavoueras i frågan. Det är ett egenartat förhållande som måste påtalas. Under år 1980 och 1981 aktualiserar socialdemokratin frågan på nytt. Det som hänt i år i det här ärendets gång är att i mars månad kom en proposition om industripolitiken som tar upp förslaget om utvecklingsbolag. Den socialdemokratiska motionen har följaktligen visat sig ha bärkraft. Men propositionen har ännu inte behandlats i riksdagen. Idén om utvecklingsbolag vinner emellertid gehör även bland de borgerliga, och man läser i tidningsreferat från en moderatstämma att utvecklingsbolag bör bildas. Det tyder på sinnesändring. Men hur länge skall vi vänta? Dör kon medan gräset växer? Det hade i hög grad varit önskvärt, att den samordning och stimulans av utvecklingsinsatser inom de områden som utvecklingsbolagens verksamhet syftar till hade kommit i gång långt tidigare. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation nr 2.

Herr talman! När man läser socialdemokraternas reservation nr 2, skulle man faktiskt kunna tro att regeringen helt nonchalerat den riksdagens skrivelse från våren 1979 som handlade om de nationella samhällsägda utvecklingsbolagen. Som Kerstin Nilsson mycket riktigt påpekar, skulle de ha omfattat områdena energi, miljövård och transportsystem. Men, Kerstin Nilsson som är reservanternas talesman, någon nonchalans är det verkligen inte fråga om i det här fallet. Som statsministern tidigt påpekade i ett frågesvar här i kammaren, råder det inga delade meningar om det angelägna i att satsa på de här angivna teknikområdena. Men ibland kan det vara klokt att vänta litet för att se till att de konkreta förslagen uppfyller just precis de förutsättningar som riksdagsmajoriteten har tänkt sig och som riksdagsbeställningen också uttrycker. Det finns skäl att påminna om att under den tid som Kerstin Nilsson ironiserade över var en särskilt tillkallad sakkunnig i industridepartementet fullt sysselsatt med att arbeta med frågan. Och under den här tiden, treårsperioden 1978 81, anvisades 835 milj.kr. till energiforskning. För forskning och utveckling inom transportmedelsområdet avsattes bara under 1977 44 milj.kr. Det senaste beslutet togs under innevarande budgetår, och det innebar att 40 milj.kr. anvisades till miljövårdsforskning. Det är ändå bara en liten del av den totala satsning som staten gör på det här området. Det är litet andra summor än de 15 milj.kr. som skulle ha anvisats, om socialdemokraterna hade fått sin mening igenom. Eftersom tydligen både Kerstin Nilsson och jag är intresserade av att själva sakfrågan får en tillfredsställande lösning, bör vi väl nu i konsekvensens namn också båda två vara nöjda med regeringens satsningar under den tid då frågan bereddes. Mina konstateranden, herr talman, skulle kanske egentligen ha gjortsien Nr 145 annan debatt än dagens, eftersom den ju skall handla enbart om utskottets Onsdagen den granskning av statsrådens ämbetsutövning. Men debatten tenderar så lätt att 20 maj 1981 halka över till de politiska sakfrågorna, hur det nu kan komma sig, och man har ju en ambition att bemöta de synpunkter som kommer till uttryck i reservanternas anföranden. Jag vill knyta an till det som vi egentligen skulle debattera i dag, nämligen den konstitutionella aspekten. Där konstaterar utskottet i dagens betänkande på s. 26: ”När det gäller regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut vill utskottet först erinra om att regeringen enligt 8 kap. 19 § regeringsformen skall utfärda beslutad lag utan dröjsmål. Endast i dessa fall, dvs. då riksdagsbeslutet har formen av lag, är regeringen i formellt konstitutionell mening skyldig att verkställa beslutet.” Detta är ingen lagfråga. I fråga om övriga riksdagsbeslut uttalar utskottet litet längre ner på sidan följande: ”TI vissa fall, särskilt då regeringen anser att någon åtgärd inte behöver vidtas, bör ett beslut att lägga skrivelsen till handlingarna vara tillräckligt. I andra fall, t.ex. då regeringen har kommit till en annan uppfattning än riksdagen står det bäst i överenstämmelse med parlamentariska principer att frågan underställs riksdagen.” Så skedde också. Både i budgetpropositionen 1980 och vid ytterligare tillfällen fick riksdagen möjlighet att ta upp frågan på nytt. Riksdagsmajoriteten har vid alla de tillfällena ställt sig bakom regeringens ställningstagande. Om visheten i detta må Kerstin Nilsson och jag ha olika meningar, men sakligt sett är det riksdagens beslut som gäller och inte en avslagen reservation. Regeringens beredning av frågan är nu slutförd. Remissinstanserna har sagt sitt om förslaget, och man har lagt fram en proposition i ärendet. Föredragande statsrådet säger i den propositionen: ”Jag finner det angeläget att inom de områden som riksdagen har angivit söka stimulera den process som teknikupphandlingen kan sägas utgöra på ett sådant sätt att internationellt konkurrenskraftiga och lönsamma produkter, processer och system utvecklas och marknadsförs.” Herr talman! Efter vad jag har yttrat i ärendet och med anledning av att frågan nu har fått en slutlig lösning finner jag det inte meningsfullt att argumentera mera, utan vill enbart yrka bifall till utskottets skrivning i denna del.
Herr talman! Britta Hammarbacken serverar förskönande omskrivningar av regeringens handläggning av den här frågan och hänvisar till andra anslag. Meningen med inrättandet av utvecklingsbolagen var ju att de skulle ha en samordnande effekt och samla ihop kunskap på de olika teknikområdena. Konsekvenserna av förhalningen på det här området liksom på andra områden blir, tillsammans med alla exempel jag sett, en defensiv näringspolitik. I stället för att i rätt tid sätta in konjunkturstimulerande åtgärder, 45 förhalar man beslutet så att de inte kommer att få någon effekt. Vi har sett följderna härav på landets finanser. Om vi går till den konstitutionella aspekten är det, Britta Hammarbacken, så att i ett parlamentariskt land är ministären bärare av den exekutiva makten, den verkställande makten över huvud taget. Regeringen har därvid att följa riksdagens beslut.

Herr talman! Jag trodde att jag hade redogjort för gången när det gällde den faktiska behandlingen av ärendet, liksom för de konstitutionella aspekterna och reglerna som gäller. Jag tycker utskottet formulerat detta mycket väl i betänkandet. Om jag får upprepa mig är det ju så att vissa lagförslag omedelbart måste genomföras. Men just i det här ärendet har man uttalat en välvillig inställning i sakfrågan, men funnit den så viktig att man velat göra utredning och samordna med STU för att den lösning man slutgiltigt presenterar skall bli den allra bästa. Den lösningen har nu kommit, och jag finner det egendomligt att Kerstin Nilsson fäster större vikt vid proceduren än vid slutresultatet, som ändå är det som människor närmast berörs av.
Herr talman! Jag konstaterar bara faktum, att riksdagsbeslutet ännu två år efter beslutets fattande inte har verkställts. Det är märkligt med tanke på att på energiförsörjningens område krävs stora förändringar, nya tekniska lösningar, som bör samordnas. Vi har ett starkt behov av alternativa energikällor, bl.a. för att lösa problemet med den negativa utvecklingen av handelsbalansen.
Herr talman! Jag vill helt instämma när det gäller behovet att utveckla alternativa energikällor, som Kerstin Nilsson nyss konstaterade. Jag är bara ledsen över att vi inte under längre tid haft samma uppfattning i den frågan. Någon har sagt att man kan citera Shakespeare i alla sammanhang — och varför skulle man då undanta en dechargedebatt?

Nr 145 Herr talman!

Sedan de under avsnittet Behandlingen av riksdagens skrivelser anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av a planfrågor.
Sedan de under avsnittet Ändrade regler för basbeloppet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av stödet till NCB.
Sedan de under avsnittet Dispens enligt den s.k. Sydafrikalagen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av vissa varvsfrågor.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av stödet till NCB anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Dispens enligt den s.k. Sydafrikalagen.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av vissa varvsfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Internationella studentfonden i Geneve.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av vissa planfrågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Telub-ärendet.
Sedan de under avsnittet Vissa frågor rörande energipolitiken anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av vissa utvisningsärenden med stöd av den s.k. terroristlagstiftningen.
Sedan den under avsnittet Internationella studentfonden i Geneve anmälde talaren nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Vissa frågor rörande energipolitiken.
Granskning av

Herr talman! Det kan vara svårt att överblicka innebörden av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen, bl.a. därför att de inte finns samlade. I propositionen 1972:111 talades om behovet av vidareutveckling och mer detaljerade lokaliseringsbeslut. Departementschefen förutsatte emellertid att riktlinjerna jämte riksdagens yttrande, utan särskild föreskrift skulle få en vägledande effekt. Eftersom de skulle bli vägledande för Kungl. Maj:t förutsattes också att de skulle iakttagas även av myndigheterna. I fråga om den rättsliga karaktären anförde departementschefen i den proposition jag nämnt: ”Riktlinjerna får inga omedelbara rättsverkningar.” Men, som sagt, alla statliga myndigheter har anbefallts att beakta dem, enligt Svensk författningssamfling 1973:15.

Därav följer emellertid inte att regeringen vid t.ex. fastställelseprövning kan avstå från att väga in kommunala synpunkter på hur riktlinjerna bör preciseras.” Jag tycker att utskottsmajoriteten har gjort en alltför vänlig bedömning. Jag menar att regeringen medgivit bebyggelse i strid med riksdagens riktlinjer. När det gäller regeringens praxis är det naturligtvis regeringen som skall informera. Statsrådet Danell har också dokumenterat detta i olika anföranden. Jag skall ge ett par exempel. Vid länsarkitektkonferensen i juni 1980 i Östersund hette det: Fritidshus kan släppas fram ganska problemfritt inom betydande delar av landet, också inom de mest attraktiva delarna — kusterna, Öland och Gotland samt i fjällvärlden. Fritidshus skall även framdeles kunna byggas i närheten av vattnet. Vid konferensen om skärgårdsproblem som miljövårdscentrum vid Tekniska högskolan ordnade i december 1980 sade han, enligt Dagens Nyheter: Det finns plats för många fler fritidshus i våra sk; årdsområden. I första hand i områden med tätbebyggelse men även på ställen som hittills varit skyddade av strandskyddsbestämmelser. Jag kan tänka mig nya sjötomter och bebyggelse vid vattnet i vassvikar och på andra ställen som är 47 ointressanta för det rörliga friluftslivet. Statsrådets kursomläggning dokumenteras också i följande citat ur Norrtelje Tidning den 19 september 1980: Vi är beredda ge fler dispenser. Jordbrukarna som inte får bygga fritidshus på sina ägor skall absolut överklaga till bostadsdepartementet. Ett liknande uttalande hade statsrådet Danell också gjort något tidigare för tidningen Bohusläningen. Hilding Johansson talade i debattens början om långbänken som den käraste möbeln i kanslihuset. För Georg Danell tycks det käraste uppdraget ha varit att ge besvärsanvisningar. Uttalanden av det här slaget som jag har citerat har upprört många kommunalmän, bl.a. på västkusten. En byggnadsnämndsordförande där nere sade enligt Bohusläningen den 10 december 1980: Jag tror inte att sommargästerna ännu har upptäckt vilka möjligheter Danells tal öppnar för dem. Hade den förutsättningen kommit för några år sedan då det fanns mer pengar att bygga fritidshus för, hade följderna blivit helt andra. En hel del har upptäckt detta. Rättssäkerheten har då kommit i kläm. De lojala har fått en behandling, och de som haft kompetens att skriva besvär har fått en annan. En annan kommunalman där nere har sagt: Planministern slår undan benen på kommunen och stör allvarligt det kommunala planeringsarbetet. Det senare kan vara värt att anföra, eftersom Georg Danell har framställt sig som värnare av den kommunala beslutanderätten. Redan innan moderaterna tågade ut ur regeringen påpekade förre statssekreteraren i folkpartiregeringen Per Wramner, att det fanns en tendens att i konkreta ärenden ta mindre hänsyn till den fysiska riksplaneringen än vad som tidigare hade gjorts — något som folkpartiet motsatte sig, enligt Wramners utsago. När det nu hos det moderata statsrådet har funnits en tydligt dokumenterad vilja till avvikelse från riktlinjerna, kan man fråga sig om det inte hade funnits skäl att gå till riksdagen för att begära en ändring. Det socialdemokratiska reservanterna i utskottet anser det. Professor Ole Westerberg ger oss ett visst stöd. Han anser att riktlinjerna får anses ha betydelse som utfyllnad av byggnadslagstiftningens regler på så sätt att ”väsentliga avsteg” inte får göras utan riksdagens hörande. Många moderater har applåderat Georg Danells inställning. I andra politiska partier är inställningen ytterst reserverad! Vi har vidare anmärkt på att regeringen — Georg Danell alltså — inte gjorde den allmänna lämplighetsprövning vid fastställelse av stadsplaner som lagstiftningen förutsätter. Stadsplanen för kvarteret Bryggeriet i Lund är ett exempel på detta. Kommunernas inställning till kvalitetsfrågor i planeringen har tillerkänts en ökad tyngd. Kommunernas avvägning borde, enligt Georg Danell, ändras endast i de fall där ett planförslag har uppenbara brister. Vi menar att det inte finns någonting i den nuvarande lagstiftningen som säger att de tre instanserna kommun, länsstyrelse och regering har skilda uppgifter när det gäller lämplighetsavvägning. Det finns följaktligen inte anledning att Nr 145 överlämna till kommunerna att i första hand ansvara för utformningen av Onsdagen den bebyggelsemiljöer. Regeringen har inte prövat Lundaärendet i dess helhet 20 maj 1981 och har inte med kraft slagit vakt om kvalitetsintressena. Vidare anser vi socialdemokrater att regeringen — dvs. statsrådet Danell — har släppt fram bebyggelse utanför planlagt område, i strid med byggnadslagens krav på planmässig prövning. Här kan Tyresöfallet åberopas. I motsats till Lundaärendet har emellertid kommunens kompetens underkänts. Man har vidare gått emot länsstyrelse, planverk och kammarrätt. Handläggningen av detta ärende har skett på ett sätt som förtjänar anmärkning. Slutligen: Remissförfarandet har ju ansetts vara ett betydelsefullt moment.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 Remisser till planverket har starkt minskat, ja, slutligen nästan upphört. Georg Danells strävan var högst diskutabel och har undandragit den centrala planmyndigheten möjligheter att tillkännage sin uppfattning. Den praxis som Georg Danell skapade i regeringen Fälldin II sammanhängde med hans bristande intresse för plankvaliteten och måhända med hans strävan att nedbringa handläggningstidens längd. Vi brukar från KU:s sida förespråka en kort handläggningstid. Men det intresset får inte gå ut över kvaliteten i ärendebehandlingen. I ett särskilt yttrande till civilutskottets betänkande 1980/81:28 har utskottets socialdemokratiska ledamöter talat om den negativism mot den fysiska riksplaneringen som sedan länge har präglat moderata samlingspartiet. Det betyget räcker inte. Av vad jag sagt framgår att det är mera vittgående ändringar som statsrådet Danell demonstrativt gått in för. Det är avsteg från tidigare arbetsoch beslutsformer som från våra utgångspunkter ter sig oacceptabla. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta avsnitt.

Herr talman! Socialdemokraterna har i konstitutionsutskottet varit kritiska gentemot förutvarande statsrådet Georg Danell för regeringens handläggning av vissa planfrågor. Enligt min och utskottsmajoritetens mening skjuter emellertid socialdemokraterna bom. En konstitutionell granskning av planfrågorna blir till ett allmänt gnäll över att Georg Danell och regeringen Fälldin II inte fört en politik som överensstämmer med socialistiska planeringsprinciper. Att socialdemokraterna är missnöjda med politikens innehåll är därmed i det närmaste självklart, men därför ingalunda grund för konstitutionella anmärkningar. Låt mig, herr talman, först beröra något av bakgrunden till den 49 I några regeringsbeslut under regeringen Fälldin II har regeringen medgett att viss fritidsbebyggelse har kunnat uppföras inom områden som omfattas av den fysiska riksplaneringen. Det har därvid ifrågasatts i utskottet och nu senast av Yngve Nyquist här i kammaren om regeringen överskridit de befogenheter som skilda riksdagsbeslut angivit. I ett annat fall har regeringen mot länsstyrelsens majoritetsuppfattning beslutat ansluta sig till den syn som präglat den berörda kommunens ställningstagande. Herr talman! Frågan om vad regeringen har att iaktta i frågor av den karaktär som utskottet granskat har gett upphov till en omfattande debatt också utanför utskottets sessionslokal. En utredning om den fysiska riksplaneringens rättsverkningar har utförts av professorn Ole Westerberg. Debatten och utredningen har enligt min mening tillfört det här området nya fakta. Åtskilligt av den osäkerhet som många ansett omgivit den fysiska riksplaneringen alltsedan den inleddes har därvid kunnat skingras. Så till den socialdemokratiska kritiken punkt för punkt, såsom den framförs i reservationen till utskottets betänkande. Socialdemokraterna tycks vara missbelåtna med att handläggningstiden för ärenden av det slag vi nu diskuterar har gått ned genom att onödiga remisser har undvikits. Detta är enligt min mening, med förlov sagt, en märklig kritik, i synnerhet mot bakgrund av vad socialdemokraterna hävdar i andra ärenden i samma utskottsbetänkande. Riksdagen har ju nästan varje år i anslutning till sin dechargegranskning haft anledning att rikta kritik mot alla regeringar för bristande snabbhet i effektueringen av bl.a. riksdagens beslut. Enligt min mening borde det vara rimligt att den nu aktuella regeringen får beröm för att den sätter den enskildes och kommunens rätt till snabba besked i högsätet. Men så tycker inte socialdemokraterna. Den centrala planmyndigheten måste tillfrågas oftare, hävdar man. Men varför det? Om regeringen vet vad planmyndigheten — i det här fallet statens planverk — skall säga, finns det då anledning att fråga en gång till med den fördröjning varje sådan fråga har en tendens att orsaka? Förarbetena till förvaltningslagen poängterar att regeringen inte skall fråga i onödan. Det socialdemokratiska yrkandet om en extra pappersvända har alltså inget stöd i lagen och sannolikt i än mindre omfattning hos vanliga människor, vilkas främsta problem normalt inte är att myndigheterna har för bråttom. Det andra området, herr talman, där kritik enligt socialdemokraternas uppfattning bör riktas mot regeringen har större principiell innebörd. Den fråga kritiken i denna del gäller är i vilken grad regeringen i enskildheter är bunden av de riktlinjer för den fysiska riksplaneringen som riksdagen vid skilda tillfällen angivit. Mera konkret har denna fråga kommit att aktualiseras till följd i första hand av några enskilda regeringsbeslut om tillstånd för fritidsbebyggelse i Yngve Nyquists eget hemlän. Den fysiska riksplaneringen har i olika omgångar behandlats av riksdagen. Nr 145 Efter det att översiktliga riktlinjer fastställdes 1972 har riksdagen fått ta del Onsdagen den av regeringens länsvisa beslut, som haft dessa riktlinjer som utgångspunkt. 20 maj 1981 De samlade riksdagsuttalandena är den vägledning som regeringen har vid de avgöranden av konkreta ärenden som ställs under regeringens prövning. Det finns enligt min mening mot bakgrund av den mångfasetterade flora riksdagsuttalanden som det här är fråga om anledning att beklaga att den fysiska riksplaneringen getts en så oprecis form. Den osäkerhet som vaga riksdagsuttalanden alltid kan ge upphov till hade kunnat förebyggas om riksplaneringen från början givits lagform. Regeringen har i en proposition till riksdagen nu i vår aviserat att en förändring i denna riktning bör ske. Det gor är, herr talman, att hoppas att den regering som nu håller på att tillträda är beredd att fullfölja denna för rättssäkerheten nödvändiga förändring. Vid konstitutionsutskottets granskning i år har enighet mellan regeringspartierna och oppositionen nåtts om att den fysiska riksplaneringen inte kan anses bindande för regeringen i enskilda ärenden, utan att riktlinjerna endast kan anses vara vägledande i stort. Den fysiska riksplaneringen fråntar alltså inte regeringen skyldigheten och rätten att i varje enskilt fall göra den avvägning mellan motstående intressen som gällande lagstiftning i övrigt föreskriver. Den enighet som uppnåtts på denna punkt är utomordentligt viktig. Vad tvistar vi då egentligen om? Jo, socialdemokraterna anser att regeringen för många gånger har tagit för stor hänsyn till vad kommuner och enskilda haft att säga för att de i den fysiska riksplaneringen angivna riktlinjerna skall anses vara följda. Bevis för att regeringen gjort en felaktig avvägning anges vara att planverket har haft en annan uppfattning än den regeringen till slut kommit att hävda. Det är, herr talman, ett konstigt bevis. När en myndighet och regeringen tycker olika gör sig alltså regeringen skyldig till brott mot riksdagens beslut, om den fullföljer sin egen uppfattning. Eller: När regeringen, bestående av folkvalda politiker, kommer till samma slutsats som de folkvalda kommunalpolitikerna, så anser socialdemokratin att man i stället skall gå på byråkratins, dvs. planverkets, uppfattning. Hur ser då de enskilda fall egentligen ut som socialdemokraterna har blivit så upprörda över? För det är naturligtvis de enskilda fallen som startat den här debatten. Vad det specifikt gäller är två omtvistade fall i Dalafjällen. I det ena fallet har regeringen av sysselsättningsskäl bedömt det som angeläget att den kommunala planen fastställs. Ett par kilometer på andra sidan gränsen till Norge byggs f. n. 700 fritidsstugor. Några ingrepp i orörda naturområden är det alltså inte fråga om. Vad regeringen gjort är att den tagit sitt ansvar för att kommunen inte skall gå en snar död till mötes. I det andra fallet har regeringen givit tillstånd för uppförande av fritidsstugori anslutning till ett annat område med fritidsstugor. Detta tycker Yngve Nyquist är högst upprörande. I frågan om huruvida fritidsstugor skall finnas på höger eller vänster sida om vägen har regeringen sagt att man nog bättre kan bedöma detta i Älvdalen än i Stockholm. 51 Planverket fick alltså inte precis som man ville — det är sant. I högre grad fick kommunen sina intressen tillgodosedda. Detta kunde ske genom planlösningar som i all rimlig mån tillgodosåg de aspekter som den fysiska riksplaneringen inom dessa områden haft att slå vakt om. Regeringen har tagit intryck av vad de som visste hur det förhöll sig ansåg och tagit något mindre hänsyn till vad de som har haft att göra sina bedömningar på betryggande avstånd från verkligheten ansett. Utskottsmajoriteten anser inte att det är ett brott att förlita sig på den bästa kunskapen. Yngve Nyquist har i debatten hävdat att många blivit upprörda över de ställningstaganden som regeringen intagit. Ja, Yngve Nyquists partikamrat, det socialdemokratiska kommunalrådet i Älvdalens kommun är i vart fall inte upprörd utan tacksam över att regeringen har förstått saken bättre än vad den socialdemokratiska oppositionen i riksdagen har gjort. Det är, herr talman, svårt att frigöra sig från intrycket att socialdemokraterna i sin kritik gentemot regeringen vägletts mera av en väl dokumenterad fientlighet gentemot enskild fritidsbebyggelse än av konstitutionell omsorg om förhållandena mellan regering och riksdag. Det vore ärligast att faktiskt erkänna att det förhåller sig så. Herr talman! Hänsynen till den uppfattning som företräds av kommunen har också varit vägledande för bl.a. det enskilda planärende i Lund som utskottet också granskat och som Yngve Nyquist tidigare i debatten kommenterat. Regeringen har ansett att bebyggelsemiljön bäst bedöms av kommunen, bättre än av länsstyrelse, planverk och regering. I sin reservation insinuerar socialdemokraterna att regeringen inte prövat frågan i dess helhet och inte med tillräcklig kraft hävdat kvalitetsintressena. Sådana insinuationer saknar varje förankring i verkligheten. Frågan är prövadi sin helhet. Kvalitetsfrågorna har belysts. Men vid denna vägning har regeringen återigen ansett att det inte är alldeles orimligt att anta att kommunen har bättre förutsättningar än någon annan att göra den detaljerade bedömningen. Är detta synsätt så alldeles tokigt, Yngve Nyquist? Borde inte kunskaperna i bebyggelsemiljöfrågor vara bättre i Lund än i Stockholm om vad som är bäst för Lund? Bestrider socialdemokraterna verkligen riktigheten i en sådan bedömning? Är det inte i stället så — handen på hjärtat, Yngve Nyquist — att ni tycker så illa om riktiga bostadsrätter att ni inte ens drar er för att motarbeta dem med konstitutionens hjälp? Till slut, herr talman, försöker socialdemokraterna bevisa att regeringens uttalade ökade hänsyn till den kommunala uppfattningen inte alls är genomgående, utan att regeringen minsann gått emot kommunernas bedömningar i andra enskilda fall. Det ärende som man hänvisar till i reservationen gäller Tyresö kommun. Ett fritidshus som uppförts på ett sådant sätt att det kom att strida mot byggnadslovet fick i den slutgiltiga prövningen i regeringen stå kvar, trots att kommunen företrädde en annan uppfattning. Men vad det här gäller är i grunden någonting annat än ökat hänsynstagande till kommunernas uppfattning i bebyggelsemiljöfrågor. Vad regering en gjort är ingenting annat än att man följt tidigare praxis när det gäller Nr 145 felaktigt uppförda fastigheter. Eftersom straff utdömts bedömdes det som Onsdagen den uppenbart obilligt att dessutom ålägga fastighetsägaren att riva eller kraftigt 20 maj 1981 förändra det uppförda huset. För att summera: Det är sant att regeringen i förhållande till tidigare socialdemokratiska regeringar kommit att se annorlunda på kommunernas och den enskildes roll i planeringsprocessen. Att ta hänsyn till dem som i första hand berörs av besluten är emellertid enligt min mening en dygd och inte något som man skall behöva kritiseras för.
Herr talman! När det gäller fritidsbebyggelsen är det sannerligen inte bara från socialdemokratiskt håll som man har haft en kritisk inställning till Georg Danell. Kanske bottnar det hela i den splittring som funnits i regeringen Fälldin II och som varit uppseendeväckande i många avseenden. Ingvar Carlsson tog på sin tid starkt ställning för den fysiska riksplaneringen, och det kan konstateras att Birgit Friggebo haft i stort sett samma synpunkter och samma önskan att slå vakt om de riktlinjerna. Men Georg Danell har haft en helt annan inställning, vilket jag dokumenterat med olika uttalanden som han har gjort i olika sammanhang. Vi kan exempelvis gå till den liberala tidningen Bohusläningen, som i en rubrik den 22 juli i fjol sade att Georg Danell vill reservera Bohuslän för de förmögna. Det ligger rätt mycket i det. Georg Danell har också sagt att han inte har någon åstundan att hindra att rika västtyskar byter D-mark mot tomtmark vid den svenska västkusten och därmed stänger ute inte bara bohuslänningar utan också andra svenskar från möjligheterna att skaffa sig fritidshus där. Skall man inte vårda sig om att kuster och fjällbygder hålls öppna, då blir det omöjligt för de mindre inkomsttagarna att komma åt de förmåner som sådana fritidsområden i större utsträckning än andra kan innebära. Att man inte skall göra det tycks alltså vara den moderata inställningen på den här punkten.

Herr talman! Yngve Nyquist insinuerar att regeringen inte skulle ha en enig uppfattning i de planärenden som den här debatten gäller. Vi diskuterade för en stund sedan om reservationsrätten i regeringen — och en sådan har ju statsråden, som Yngve Nyquist väl vet. Men det finns inte några reservationer i de här fallen. Det är en enig regering som bedömt att riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen skall tillämpas på det sätt som faktiskt har skett i de fall som nu är aktuella. Vi slår alla vakt om riktlinjerna, Yngve Nyquist. Men den fråga som den här diskussionen gäller är om man samtidigt har tillstånd att slå vakt om vad annan lagstiftning kräver att regeringen skall göra i avvägningen mellan olika intressen. Yngve Nyquist har gått ifrån den uppfattning som framförs i den socialdemokratiska reservationen, nämligen att riktlinjerna inte är bindande i det enskilda fallet utan att regeringen faktiskt har skyldighet att väga in olika intressen. Om det är så, Yngve Nyquist, måtte väl regeringen ha rätt att fatta den typ av beslut som vi nu diskuterar? Får jag också apropå de mer konkreta besluten om Dalafjällen fråga: Anser Yngve Nyquist att regeringen inte hade bort bifalla den socialdemokratiskt styrda kommunens önskemål? Anser alltså Yngve Nyquist att kommunalrådet i Älvdalens kommun, Hans Martinsson, en av Yngve Nyquists partikamrater, som i det senaste numret av tidskriften Plan försvarar det beslut som regeringen har tagit, har alldeles fel? Anser Yngve Nyquist att Yngve Nyquist är bättre på att bedöma detta från riksdagen än vad Hans Martinsson är från Älvdalens horisont? Får jag också fråga Yngve Nyquist om han i den här debatten tar avstånd från — efter vad jag förstår måste han göra det — vad partikamraten Kjell-Olof Feldt för inte så värst länge sedan anförde i en motion, där han hävdade att man måste få bygga i de områden av Dalafjällen som här är i fråga för att över huvud taget ge den bygden en chans att överleva. Är Ynge Nyquists budskap i den här debatten att Dalafjällen och kommunerna där uppe skall lämnas åt sitt öde, då tror jag att han är en dålig företrädare för den valkrets som har valt in honom i riksdagen.
Herr talman! Det finns mycket att notera i de uttalanden som har gjorts om våra fjällkommuner i Dalarna, både Älvdalen och Malung. Det är inte fråga om någon planlöshet där uppe, utan dessa kommuner har satsat både pengar och arbete på att få fram planer. Det har skapat förväntningar i dessa fattiga kommuner. Därför menar motionärerna att detaljplanerna inte skulle behöva läggas på is utan skulle kunna användas i avvaktan på generalplanen. Detta är värt att observera. De avsteg i stort som har gjorts av Georg Danell är uppseendeväckande. Det har gått så långt att en skribent som heter Bengt Malmsten i en av industrins branschtidningar, Byggnads-Tidningen nr 11, har utropat Georg Danell till ”frihetskämpen”. Det har han gjort utifrån det faktum att om man överklagade till Georg Danell, vann man i 25 90 av fallen. De som överklagade till ”socialisten Ingvar Carlsson” fick hjälp i endast 4 96 av fallen. Bengt Malmsten pekade på både stora och små exempel på hur det lönade sig att besvära sig. Han kom bl.a. fram till att Gränges Marks tillstånd att bygga i sju områden i Vaxholms kommun var ett exempel i större skala. Så nog är det alldeles klart vilka intressen dåvarande statsrådet Danell ville slå vakt om.
Herr talman! Så föll då Dalafjällen ihop som argument i denna debatt! Om jag rätt förstår förutvarande statsrådet Danell, har jag en känsla av att han inte uppfattar begreppet frihetskämpe som det skällsord som Yngve Nyquist med sitt tonfall försökte göra det till. Om jag i denna kammare blev beskylld för att vara en frihetskämpe, skulle jag ta det som en större ära. Jag tror att många inom den borgerliga majoriteten i riksdagen anser att det är riktigt att fler enskilda människor har fått en större möjlighet att göra sin stämma hörd i besv särenden än vad de hade under den socialdemokratiska regeringens tid. Vi tycker, Yngve Nyquist, att det är riktigt att människor inte bara formellt skall ha möjlighet att besvära sig utan att de också skall ha en reell chans att få sina besvär prövade i saklig ordning. Det är detta som har gett utslag i en ökad tilltro till enskilda människors och kommuners bedömningar, såväl i enskilda ärenden som i planfrågor. Vi bestrider inte att det har skett en förändring — att den enskilde i större utsträckning än tidigare har fått rätten på sin sida. Men vi tycker att detta är bra. Det ligger dessutom inom ramen för de riktlinjer som olika lagstiftningskomplex anger. Gränges Mark har fått möjlighet att bygga fritidshus, säger Yngve Nyquist med djup harm. Det är nästan så att man ser hur Gränges Marks alla direktörer flyttar in i fritidshusen. Men Gränges Mark bygger inte hus för sitt eget höga nöjes skull, utan därför att människor skall få en möjlighet att komma i direkt kontakt med naturen och njuta av det som ett fritidsboende faktiskt kan erbjuda. Detta leder mig, herr talman, än en gång tillbaka till den slutsats jag kom till i mitt huvudanförande: Vad Yngve Nyquist först och främst kritiserar är att den borgerliga trepartiregeringen hade förståelse för människors önskemål om ett eget fritidshus. Yngve Nyquist tycker inte att människor skall få sina önskemål om enskilt fritidshusboende tillgodosedda i samma utsträckning som trepartiregeringen ville. Vi tycker att det är bra att människor får en chans till fritidshusboende. Det är inte bara det rörliga friluftslivet som skall ha sin andel av våra marktillgångar.
Sedan de under avsnittet Telub-ärendet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Ändrade regler för basbeloppet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning av den s.k. Telubaffären sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Den omfattar alla de tre borgerliga regeringarna från december 1977 och fram till mars i år. Arbetet med granskningen har varit mer omfattande än något annat ärende under senare år. Dokumentationen i betänkandet är också utförlig. Den borgerliga utskottsmajoriteten har inte funnit något att anmärka emot. Vi socialdemokrater är desto mera kritiska.

Det finns ingen anledning att ta upp kammarens tid med att i detalj diskutera hela händelseförloppet i den här långa historien. Den finns bra redovisad i den del av KU:s betänkande som vi är överens om. Den som vill tränga djupare i materialet har också tillgång till de stenografiska uppteckningar som gjorts i samband med utskottets utfrågningar. Jag skall därför direkt klargöra att vår kritik mot handläggningen gäller fyra saker. Vi anser till att börja med att regeringen och de olika statsråden, trots att de bevisligen måste ha haft klart för sig vilket slags utbildning Telub åtagit sig att meddela till de libyska militärerna, konsekvent missade möjligheterna att ingripa medan tid fanns utan att det samtidigt innebar risker för skadestånd och andra förvecklingar. Det är först nu, under våren 1981 — sedan avtalet med Libyen undertecknats och utbildningen redan börjat — som regeringen är beredd att om inte helt stoppa så dock begränsa Telub-affären. Våra andra invändningar gäller regeringens bristande vilja att verkligen ta ansvar för sina beslut eller — som i det här fallet — sin brist på beslut. Den här bristande viljan att ta ansvar yttrar sig på olika sätt.

Fru talman! Jag skall något ytterligare motivera kritiken punkt för punkt.

Det är väl känt och oomtvistat att utrikespolitiken inte alltid kan bedrivas med den öppenhet som måste karakterisera politiken iallmänhet. Men de försök att dölja de verkliga förhållandena som avslöjats i detta sammanhang gäller inte sådana frågor. Här har det varit fråga om försök från olika statsråds sida att slippa ta det politiska ansvaret för en händelseutveckling som orsakats av oskicklighet och nonchalans. Och det har vi ingen anledning att acceptera eller känna förståelse för. Låt mig så något ta upp frågan, om regeringen hade möjlighet att ingripa och stoppa affären mellan det statliga företaget i Växjö, med stark anknytning till vårt försvar, och den libyska staten. Regeringen fick genom statsrådet Söder kännedom om den planerade affären redan i december 1977. Då tog Telubs dåvarande verkställande direktör Benkt Dahlberg upp saken med utrikesdepartementet. Där upprättades en promemoria som sedan diskuterades bland de ledande tjänstemännen. Dessa ansåg att saken var så politiskt känslig att den borde Det var en sådan fråga som tjänstemännen ansåg att statsrådet borde ha Onsdagen den kännedom om, eftersom det fanns risk för en rekyl. Det var en ”stinker”, på 20 maj 1981 UD-språket. Saken drogs också för Karin Söder. Man hade då klart för sig att det gällde utbildning av militärer och att det gällde utbildning i elektronik, radarteknik och robotteknik. Utbildningen syftade till befattningar inom luftförsvaret. därefter med delar av regeringen vid en s.k. lunchberedning. Något försök att stoppa det hela gjordes inte. Eric Krönmark satte sin statssekreterare på att av sekretesskäl kolla en del viktiga saker med Benkt Dahlberg, men statssekreteraren fick inte något uppdrag att meddela Telub-chefen att utbildningen inte borde offereras. Anledningen till att Telub-ledningen tog kontakt med UD på detta stadium var att man ville ha klartecken från regeringen för att driva saken vidare. Både Benkt Dahlberg och styrelseordföranden Eric Malmberg har förklarat att de var beredda att avstå från affären om regeringen avrått. Men, som sagt, inget hände. Dahlberg uppfattade detta som grönt ljus och fortsatte förhandlingarna. I sin diskussion av frågan har utskottets borgerliga majoritet fallit tillbaka på en längre utläggning om vad som skulle ha krävts av regeringen för att den på ett konstitutionellt riktigt sätt skulle kunna tvinga ett motsträvigt Telub att avstå från affären. Och i den delen är vi överens så till vida att inte heller vi socialdemokrater menar att regeringen skall bryta mot grundlagen för att få sina önskemål beaktade. Men i det här sammanhanget är denna frågeställning helt akademisk. Telub-ledningen var beredd att avstå från ytterligare förhandlingar eller affärer med Libyen, om regeringen i sin helhet gett ett sådant råd. Man tog ju t.o.m. kontakt med UD redan inledningsvis för att ge de politiskt ansvariga just denna möjlighet att reagera så fort som möjligt. Nästa gång regeringen fick en chans att stoppa det hela var på hösten 1978. Då sökte Benkt Dahlberg förgäves den nye handelsministern i regeringen Ullsten, Hadar Cars, för att bl.a. lämna en redogörelse för den tilltänkta affären. Men Hadar Cars och folkpartiet var, trots att folkpartiet deltagit i den förra regeringen, inte informerade om hur allvarligt det hela var, så de hade inte tid med Dahlberg förrän i början av 1979. Då blev det i gengäld, efter ett gräl mellan Hadar Cars och Benkt Dahlberg, ett ordentligt möte med statsministern i spetsen och med, förutom handelsministern, utrikes-, industrioch samordningsministrarna närvarande. Det hela ledde emellertid bara till att industriministern gjorde ett halvhjärtat försök att informera sig. Några dagar efter samtalet mellan industriministern och styrelseordföranden i Telub undertecknades avtalet med Libyens försvarsmakt. Då visste också sedan ett drygt år tillbaka Telubs styrelse att utbildningsavtalet innehöll, som det hette, vissa militära applikationer, dvs. tillämpningar. Sedan hade tåget gått. Att därefter bryta avtalet eller omförhandla det kan leda till skadestånd eller andra förvecklingar. Men det är vad regeringen 57 Fälldin är beredd att göra nu sedan det hela har kommit till allmänhetens kännedom. Fru talman! Det står klart för alla att det varit enklare om man stoppat det hela innan förhandlingarna med Libyen kommit i gång på allvar. Vi vet genom Benkt Dahlberg och Eric Malmberg att företagets ledning var beredd att avstå från hela affären om regeringen sagt ifrån inledningsvis. Telubdirektören vart.o.m. så öppen för detta att man tog kontakt med UD trots att man inte hade någon skyldighet att göra detta. Men varken utrikesministern eller något annat statsråd reagerade. Och då är det naturligt att Telub-ledningen uppfattade det hela som invändningsfritt. Men här, fru talman, var de för snabba. De kände inte till hur regeringsarbetet gick till i de borgerliga trepartiregeringarna. De visste inte om att regeringen — alla samordningskanslier till trots — led av handlingsförlamning och administrativ förvirring, att informationer av stor utrikespolitisk betydelse kunde lämnas till utrikesminister Karin Söder utan att hon reagerade eller informerade regeringen i övrigt. Det fanns alltså, det står i dag utom allt tvivel, goda möjligheter för regeringen att stoppa Telubs affär med Libyens försvarsmakt om man velat eller haft kraft nog att engagera sig i frågan. Men både i regeringen Fälldin I och Ullstens folkpartistiska minoritetsregering missade man chansen. Fru talman! Jag är inte förvånad, egentligen. Mot bakgrund av vad som är känt om regeringens arbete alltsedan kompromissernas koalition — för att låna en känd beskrivning av den första trepartiregeringen — bildades är det kanske inte så konstigt att viktiga frågor kunde dyka upp och försvinna i departementen utan att något ansvarigt statsråd reagerade. Det måste ha tagit mycket kraft från statsråden att ständigt bevaka sina frågor gentemot andra departement, att gräla om energipolitik, sparplaner och annat. Vi har juidessa yttersta dagar fått inblickar i arbetet som visar att ansvariga statsråd på allvar övervägt om det var möjligt att i hemlighet reservera sig mot sina egna beslut. Ett samregerande som trots två försök inte kan klara ens de numera alltför korta mandatperioderna i riksdagen måste fresta på. Det kan man trots allt förstå, även om det inte mildrar kritiken i sak. Vad som däremot är definitivt oförlåtligt är regeringens bristande kurage att stå för sina egna åtgärder. Det måste, efter vad som nu är känt, anses stå helt klart att det i kanslihuset fanns en fullt tillräcklig information om utbildningens karaktär och innehåll redan från första början. Den promemoria som upprättades inom UD efter Telub-chefens första kontakt liksom brevet från ambassadören i Tripoli visar klart att det gällde en utbildning av rekryter i Libyens försvarsmakt och att utbildningen gällde sådana ämnen som robotteknik, elektronik och radarteknik. Man hade också klart för sig att det gällde utbildning som skulle vara av nytta för personal inom libyska luftförsvaret. Denna information borde ha varit fullt tillräcklig för ett politiskt ställningstagande till projektet, ett ställningstagande som skulle ha kunnat ske långt innan det hela gick till förhandlingar med Libyen. Om detta inte hade gått, hade man, om man bara besvärat sig med att fråga efter det, under våren 1978 kunnat få kompletterande informationer som visade att det också var fråga om viss direkt militär utbildning. Det har hela tiden gått som en röd tråd i försvaret från statsrådens sida att de uppfattat att det gällde ren civil utbildning. Det var också vad handelsminister Staffan Burenstam Linder sade i riksdagen så sent som i januari 1980 som svar på en fråga av Olle Wästberg i Stockholm. Men den här försvarslinjen kan inte accepteras som annat än ren advokatyr. Det har visserligen hänt mycket i kanslihuset under senare år som fått också andra än oss i oppositionen att höja på ögonbrynen. Men så naiva, så aningslösa, så okunniga får inte regeringsmedlemmarna vara att de tror att Libyens försvarsmakt för dyra pengar skickar rekryter till Sverige för att de skall studera robotteknik utan att denna utbildning är av militärt värde. Det är naturligtvis självklart att om Libyen sänder militär personal till Sverige för utbildning, så är syftet inte annat än att göra den berörda personalen skickligare i sin militära funktion. Vad utbildningen kallas kan ju inte ha någon betydelse. Det finns väl ingen —-inte heller Karin Söder, Staffan Burenstam Linder, Eric Krönmark eller konstitutionsutskottets majoritet — som på allvar kan tro att Libyen till stora kostnader skulle sända militär personal för direkt militär stridsutbildning, för att de skulle springa omkring i småländska skogar för att skjuta. Det måste ha stått klart för alla som satte sig in i frågan att det den här gången gällde militärteknisk utbildning. Fru talman! Försöken från de berörda statsråden att springa ifrån ansvaret genom att vilja göra gällande att de inte hade klart för sig vad saken gällde hör till det verkligt olustiga i den här frågan. Vad de då gör är att skylla ifrån sig på andra. Detta drabbar de tjänstemän som arbetar i kanslihuset — och som alltså inte skulle ha vidareförmedlat information som de bevisligen var i besittning av. Det drabbar också Telubs ledning, som ändå före kontraktets upprättande gav en riktig bild av sakläget. Vi har kanske i vårt arbete inte lyckats med att till 100 26 kartlägga och ge en helt säker bild av vad alla enskilda statsråd kände till, uppfattade eller begrep av den information som vi fick vid olika tillfällen. Men det är egentligen ointressant det också. Det är statsrådens skyldighet att organisera sitt arbete och sitt samarbete med personalen i departementen så, att de också i realiteten kan ta det ansvar för arbetet som de statsrättsligt och parlamentariskt är skyldiga att ta. Under den långa tiden med socialdemokratisk regering var det fullt möjligt för regeringens ledamöter att ta det ansvaret. Det finns ingen anledning tro att de på den tiden dugliga och lojala ämbetsmännen i kanslihuset så fullständigt skulle ha ändrat arbetssätt att det inte i dag är rimligt att kräva att regeringen och de enskilda statsråden tar det fulla ansvaret för sitt fögderi. Om man vill, fru talman, skulle man kunna ta regeringens försvar, att den trodde att det rörde sig om relativt harmlös civil utbildning, på allvar. Då vore det egentligen statsministern som skulle prickas av riksdagen för att han hållit sig med så aningslösa medhjälpare i regeringen. Om man å andra sidan betraktar det hela som en räddningsplanka — och det har vi från socialdemokratiskt håll ansett vara den enda rimliga förklaringen — då blir det hela principiellt allvarligare. Jag har i en tidningsartikel sett Telub-affären beskriven som ett svenskt Watergate. Jag tror att vi skall akta oss för att ta till alltför stora ord i den politiska debatten. Jag vill därför inte ställa upp på denna liknelse. Men jag tvingas ändå att konstatera den likheten mellan den amerikanska skandalen och vår egen inhemska affär att regeringarna i båda fallen försökte att undanhålla parlamentet och allmänheten viktig information som kunde bli besvärande för regeringen. Fru talman! Regeringens handläggning av Telub-frågan kan kritiseras från olika utgångspunkter. Vi har i vår reservation till betänkandet koncentrerat oss på regeringens oförmåga att handla i tid, trots att man hade tillgång till en information som nu i efterhand föranlett åtgärder för att begränsa utbildningen. Men vi har också — och det är det allvarligaste i detta sammanhang -— kritiserat regeringens försök att komma ifrån ansvaret, regeringens försök att inbilla svenska folket att det rörde sig om ett annat slags utbildning, regeringens försök att hävda att Telub-ledningen och tjänstemännen i kanslihuset misslett dem. För politikens anseende, för förtroendet för politikerna, för den parlamentariska demokratins legitimitet bland medborgarna är det nödvändigt att riksdagen med kraft säger ifrån när interiörer av detta slag från regeringskansliet uppdagas. Det gäller att klart och entydigt deklarera att regeringen måste vara beredd att stå för sina åtgärder — eller för sin brist på åtgärder. Alla försök från en parlamentarisk regering att med olika slags krumbukter komma ifrån ansvaret är förkastliga och oacceptabla.

Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Granskningen av statsrådens ämbetsutövning, dechargen, är en svår uppgift. Den är kanske en riksdagsledamots svåraste uppdrag. Denna granskning är en konstitutionell, en rättslig granskning. Den skall inte gå in på det politiska sakinnehållet i och de politiska värderingarna bakom regeringens politik. Dechargedebatten är ingen allmän remissdebatt, där man diskuterar vad som är lämpligt eller olämpligt, vad som är klokt eller dumt. De frågor man skall ställa är av annat slag. Har statsråden handlat i enlighet med grundlagen, i enlighet med riksdagens beslut eller lagsystemeti Nr 145 övrigt och med god förvaltningspraxis? Har regeringens handlande stått i Onsdagen den överensstämmelse med grundläggande politiska principer, t.ex. Sveriges 20 maj 1981 alliansfrihet, självständighet och säkerhet? Det är de frågor man skall söka besvara, och det är här svårigheterna börjar. För man kommer ju till denna kammare invald som partipolitiker, och så krävs det vid dechargegranskningen att man skall bli någonting helt annat. Man skall bli domare. Sverige har ingen särskild författningsdomstol, utan den funktionen skall fyllas av riksdagen själv — grundlagsstiftaren. Men om man nu har inträtt i riksdagen som partipolitiker, med krigarens lovliga avsikt att komma åt politiska meningsmotståndare och främja de egna idéerna — hur skall man då egentligen klara av att vara en ärlig och rättvis domare? Jag skall inte gå in på den filosofiska sidan av det problemet utan nöjer mig med den praktiska. Det finns bara ett praktiskt svar på den frågan. Man måste bemöda sig. Man får försöka bortse från personliga sympatier och antipatier. Jag kan tycka oerhört illa om ett visst statsråds politiska åskådning. Men jag måste ändå vara beredd att ge honom en rättvis rättegång. Jag kan ha en politisk fördel att vinna genom att rikta anmärkning mot ett statsråd. Men jag får inte låta fördelen leda mig i den rättsliga bedömningen. Fru talman! Från vpk:s sida vill vi gärna efterlysa litet mer strävan efter oväld och rättvisa. Partsintresset lyser igenom alltför mycket både i majoritetens skrivning om Telub-affären och i den socialdemokratiska reservationen. På några punkter lyser det igenom på ett ganska pinsamt sätt. Majoritetssidan försöker att helt frita statsråden från ansvaret genom att hänvisa till underordnade tjänstemän eller utomståendes informationer. Men det är knappast hållbart. Reservanterna å sin sida vill pricka centerpartistiska och moderata statsråd, men undviker detta beträffande folkpartistatsråden. Avsikten härmed är att underlätta för en folkpartistisk överlöpare att rösta för reservationen, så att den skall vinna. Man säger alltså: Om jag tiger om ditt partis eventuella fel och bara fäller de andra, får jag då köpa din röst? Man kan fråga sig hur det är möjligt att få en rättvis rättegång med en sådan inställning. Hur är det möjligt att handla som en rättvis domare ifall man reducerar saken till en akt av opportunism? Vad är då Telub-affären egentligen, sett ur konstitutionell synpunkt, och var har de eventuella felen begåtts? Ja, affären är sannerligen inte något svenskt Watergate. Den är en långt mer begränsad fråga, som emellertid i en särskild kampanj i massmedia blåsts upp till orimliga proportioner. Den är också en fråga genom vilken — som man i och för sig kunde vänta sig — maktpolitiska intressen söker inverka på svensk politik. Det finns alla skäl för oss att inte gå sådana intressen till mötes genom att delta i något alltför onyanserat skall. Tvärtom bör det från början slås fast att Sveriges handelspolitik inte skall styras av påtryckningar från någon ambassad, vilken ambassad det än må vara. Och om fel har begåtts vid 61 handläggningen av en fråga skall vi reda ut dem självständigt. Det måste nog konstateras att en del av dem — inte alla — som uppträder med stort moraliskt patos i Telub-affären inte i allo är trovärdiga. Samma personer som gör mest affär av utbildningen av libyer i Sverige har i andra sammanhang utan att blinka godtagit export av vapen till Indonesien, som är invecklat i folkmordskrig på Östra Timor, till Frankrike, medan det landet ingripit i flera afrikanska staters inre förhållanden, till England, medan konflikten i Nordirland pågått. Samma personer kommer med all säkerhet också att godta den export av artilleripjäser till Förenta staterna som det nu förhandlas om från Bofors sida. Vi i vpk tror inte riktigt på det falska patos som blåses upp i denna fråga. En del av de mest framträdande kritikerna av Telub-affären ger typiska exempel på vad man kan kalla termostatsamveten — dvs. samveten som fungerar när det är politiskt lämpligt, men som stänger av sig själva med en förbluffande automatik inför sådana fel som gynnar den part man själv sympatiserar med. Fru talman! Mot bakgrund av det sagda yrkas att utskottets anmälan såvitt avser prövningen av Telub-affären läggs till handlingarna med följande uttalande: Dechargegranskningen är en konstitutionellt-rättslig granskning av statsrådens ämbetsutövning. Denna dess speciella karaktär är klart erkänd i nu rådande grundlagssyn. Härav följer att granskningen inte skall ha formen av en allmän politisk kritik. Sakinnehållet i regeringens åtgärder och de politiska värderingarna bakom dessa är inte i sådan allmän form föremål för granskning. Av betydelse är endast hur ämbetsutövningen förhållit sig till grundlagen, beslut av riksdagen, lagstiftningen i allmänhet och normal förvaltningspraxis. Av betydelse är givetvis också ämbetsutövningens förenlighet med vissa andra grundläggande politiska principer, t.ex. alliansfriheten. Från nu nämnda utgångspunkter innehåller den s.k. Telub-affären två skilda problem. Det första gäller regeringens handlande i fråga om utbildningen av libysk personal. Bestämmelser, vilka skulle förhindra att Sverige lämnar sådana utbildningstjänster till Libyen, finns inte. Man kan därför knappast anmärka mot att regeringen underlåtit att förhindra avtalet som sådant. Inte heller kan man principiellt invända mot att svenska intressenter sluter sådana avtal med länder i tredje världen. Dessa länder har ofta en förståelig strävan att vända sig till andra alliansfria länder för att köpa sig tjänster av olika slag. I den mån detta bottnar i önskan att bli oberoende av stormaktsbistånd, är en svensk medverkan i och för sig helt förenlig med alliansfrihetens princip. Saken kompliceras emellertid av att Libyen tillhör de länder till vilka Sverige inte anser sig böra sälja krigsmateriel. Bestämmelserna om krigsmaterielexport tillämpas dess värre både inkonsekvent och godtyckligt. De torde inte heller vara tillämpliga på den typ av kunskaper som förmedlas Nr 145 inom ramen för utbildningen av libyer i Sverige. Onsdagen den Man kan dock på rådande grundval hävda att det bör finnas en rimlig 20 maj 1981 överensstämmelse mellan bestämmelserna om krigsmaterielexport och förmedlingen av utbildningstjänster. Detta kan ha betydelse för den alliansfria politikens trovärdighet. Från denna utgångspunkt är det olämpligt att Sverige säljer utbildningstjänster med direkt militär tillämpning till länder vilka vi inte är beredda att sälja vapen till. Större delen av det aktuella utbildningsprogrammet för libyer i Sverige är ur dessa synpunkter harmlös. Utbildningen avsågs emellertid från början innefatta också smärre moment med militärteknisk tillämpning. Ett flertal statsråd i regeringarna Fälldin I, Ullsten och Fälldin II kände antingen till detta eller borde ha insett det. Vissa statsråds offentliga försäkringar om motsatsen är inte förenliga med den olust och oro de redan på ett tidigt stadium påstår sig ha hyst. Dessa omständigheter ger anledning till kritik mot alla de tre borgerliga regeringarna. Denna kritik kan riktas mot underlåtenheten av att ta upp frågan till ordentlig behandling i resp. regeringar. En kontroversiell fråga av denna typ borde ha blivit föremål för regelrätt genomlysning och samlad diskussion i regeringen. Ett särskilt ansvar åvilar uppenbarligen i denna del handelsministern i regeringen Ullsten, Hadar Cars. Saken hörde till Cars ämbetsområde. Med den politiska dignitet han själv uppger sig ha givit den borde det varit naturligt att han i rådande läge tog initiativ till en regelrätt diskussion och behandling, inneslutande hela regeringen. Hadar Cars underlät detta. Av handlingarna framgår att han i stället på ett mycket diskutabelt sätt sökte öva informella påtryckningar på Telub-chefen. Hadar Cars ovilja att vid konstitutionsutskottets hearing yttra sig över denna omständighet styrker Telub-chefen Dahlbergs version i berörda stycke. På grund av vad sålunda förekommit är en anmärkning mot Hadar Cars berättigad. Telub-affärens andra problem ur konstitutionell synvinkel är regeringens information till riksdagen i frågan. Av betydelse är här de direkta svar på frågor vilka lämnats i kammaren av dåvarande statsrådet Burenstam Linder. Vid konstitutionsutskottets genomgång av Telub-affären har Staffan Burenstam Linder medgivit att han lämnat felaktig sakinformation i kammaren. Han har förklarat detta med att han själv fått ofullständig information av Telub-chefen Dahlberg. Denna förklaring kan dock inte anses tillfredsställande. Visserligen stämmer Staffan Burenstam Linders förklaring så till vida med Benkt Dahlbergs utsagor, som att den sistnämnde själv medgivit att han i sin direkta information till statsrådet varit ofullständig. Av Staffan Burenstam Linders eget svar i kammaren den 22 januari 1980 framgår dock att han måste ha haft tillgång till andra informationer än dem som på direkt väg förmedlades till honom av Benkt Dahlberg i november 1979. Staffan Burenstam Linder refererar till sådana sekretessoch materielfrågor vilka tidigare varit föremål 63 för uppmärksamhet från ledningen för försvarsdepartementet. Detta talar klart för att Staffan Burenstam Linder haft kontakt med åtminstone någon regeringskollega i saken och då dryftat de komplikationer som var förenade med utbildningen i fråga. Staffan Burenstam Linders felaktiga information till kammaren har sålunda inte varit omedveten. Frågan gäller därnäst ifall det finns omständigheter som kunnat göra Staffan Burenstam Linders förtegenhet försvarlig. En sådan omständighet hade kunnat vara hänsynen till den sekretess som får anses råda i fråga om privatekonomiska avtal, vilka regeringen fått insyn i. Denna omständighet äger knappast tillräcklig tyngd, och Staffan Burenstam Linder har f. ö. inte heller själv åberopat den. Regeringen kan i sådana fall besluta om hävande av sekretessen. Den politiska vikt saken fått gör att sekretessen inte kan anses ursäkta statsrådets förtegenhet. Även om Telub-saken rent allmänt fått högst överdrivna proportioner, var det av vikt att riksdagen fick korrekt information. Mot bakgrund av det anförda finns därför skäl att rikta anmärkning mot Staffan Burenstam Linder med avseende på informationen till riksdagen. Riksdagen uttalar sålunda kritik mot regeringarna Fälldin I, Ullsten och Fälldin II för deras handläggning av Telub-ärendet. Särskild anmärkning riktas mot statsråden Hadar Cars och Staffan Burenstam Linder. Fru talman! Jag yrkar bifall till detta uttalande.